Herr talman! Jordbruksministern nämnde i sitt tal att vi behöver ta nationellt ansvar för jordbruket, för en långsiktig politik. Men han ville inte ta upp en debatt om skogspolitik i dag. Det tycker jag är litet synd, för det är där det verkligen behövs nationellt ansvar och långsiktighet. Även skogspolitiken har drabbats av den borgerliga enda vägens politik. Man har totalt tappat den helhetssyn som har varit vägledande i den svenska skogspolitiken. Svenskt skogsbruk, med sin inriktning på ett uthålligt, aktivt skogsbruk, baserat på förnybar råvara, har varit ett internationellt föredöme. Detta vill man nu rasera. Man bortser från att skogen är ett av människans viktigaste livsvillkor från ekologi och miljösynpunkt. Skogen är även en värdefull resurs för Sverige. Där växer landets tillväxt. Skogsnäringen är en av våra viktigaste exportnäringar. Enligt de av riksdagen fastställda övergripande samhällsmålen måste näringen bidra till att uppfylla målen om full sysselsättnig, ekonomisk tillväxt, en regional balans och balans i utrikesbetalningarna, men man måste också uppfylla målen för miljövårds och naturvårdspolitiken. Skogspolitiska kommittén har nyligen lämnat sitt betänkande. Det råder faktiskt politisk enighet om målen. Men där tar också samsynen slut. Det råder nästan en total oenighet om medlen. Moderaterna har, enligt Ingvar Eriksson, sin gamla invanda linje i utredningen: ägandet och rätten att utnyttja sitt ägande utan samhällets inblandning. Men det jag är förvånad över är Centerpartiets åsikter. Ta t.ex. den regionala balansen. Kommitténs analys är att skogsnäringen har haft stor betydelse för sysselsättning och försörjning i skogslänen. Men i strid med sin egen analys föreslår kommitténs majoritet, Centern inräknat, att man t.ex. skall slopa några av de paragarafer i skogsvårdslagen som har en regionalpolitisk betydelse. Även de ekonomiska bidragen som riktats till skogsbruket i Norrlands inland föreslås avskaffas. Samtidigt har skogsindustrin förändrat eller står i begrepp att förändra prissättningen till nackdel för Norrlands inland. Men detta har inte mötts med några förslag från majoritetens sida. låter inte speciellt trovärdigt i dag. Det verkar nästan som att det finns en tyst överenskommelse inom regeringspartierna om att avfolka skogslänen och speciellt hela Norrlands inland. Det andra som förvånar mig är Centerns gröna profil, som börjar bli mer och mer blåaktig. Kommitténs förslag angående medel att nå det nya miljömålet har brister när det gäller helhetssyn, långsiktighet och visioner. Hela betänkandet andas en stark tilltro till marknadsmekanismer, avreglering och frivillighet. Skogsbruk är en verksamhet med ett hundraårigt perspektiv. Det betyder att skogen byter ägare tre fyra gånger mellan sådd och skörd. Marknadskrafterna klarar inte att hantera problem med så långt tidsperspektiv. Det finns därför inga skäl att tro att en avreglering av skogsbruket skulle göra marknaden effektivare eller att marknaden skulle ta de nödvändiga miljöhänsynen. dagar efter det att Sverige undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald. Men regeringspartierna kör sin enda väg även i miljöfrågor. Sverige kan, om vi vill, bli ett föregångsland när det gäller att bedriva ett miljömässigt uthålligt skogsbruk, en regionalt rättvis näringspolitik och att göra en framtidssatsning på nya användningsområden för träråvara. Den ambitionen finns inte i regeringspartierna. Herr talman! I stället för avregleringar, marknadsstyrning och privatisering, behövs en starkare demokratisk och politisk styrning, så att vi kan garantera kommande generationer full handlingsfrihet att nyttja skogen på det sätt som de finner meningsfullt. Vi hoppas att remissinstanserna ger klara signaler så att den kommande propositionen har en tydligare inriktning och framtidstro på svensk skogsbruk.